Fru talman! Jag har den allra största respekt för John Lundberg som kooperatör; jag vet vilka insatser han gjort i Uppsalaföreningen. Men jag tycker å andra sidan att den insats som jag och andra konsummedlemmar i Skaraborg har gjort för utvecklingen av konsumentkooperationen i Skaraborgs län under inga förhållanden kan betecknas som asocial. Jag tror tvärtom att konsumentkooperationen genom den butiksstruktur den skapat tjänar konsumenterna i Skaraborg. Detta var en rent personlig reflexion! Låt mig sedan beträffande John Lundbergs kritik över det material som redovisas i utskottsbetänkandet säga att detta material har tillhandahållits av det organ som är tillsatt av regeringen för att följa utvecklingen. Vi har ingen anledning att betvivla riktigheten av detta material. I varje fall har inte utskottsmajoriteten — och jag tror inte heller reservanterna — gjort det. Jag tror, John Lundberg, att det är väsentligt att konstatera på vilka punkter vi skiljer oss. Skillnaderna är egentligen inte så stora, men vi anser att vi för närvarande inte har tillräckligt material för att ta ställning till frågan om ett återinförande av affärstidsregleringen. Vi har därvid hänvisat till affärstidsnämndens uppfattning. Vi tycker att vi står på ganska fast mark när vi bakom vår rekommendation har affärstidsnämnden. Vi har givetvis också med intresse tagit del av den uppfattning man har inom Handelsanställdas förbund. Jag är övertygad om att Handelsanställdas förbund med de kommittéer man har i kontinuerligt arbete, när den dagen är inne och om så är påkallat, omedelbart kommer att ta upp frågan och begära åtgärder. Handelsanställdas förbund har ju också, som jag tidigare sagt, representanter i affärstidsnämnden. Jag tycker inte att det finns anledning att ta till sådana — jag ber om ursäkt, John Lundberg — överord som John Lundberg använder i detta sammanhang. De siffror vi fått redovisade bygger på fakta, och det är utifrån dessa fakta som vi dragit våra slutsatser. Någonting annat är det inte! Jag är övertygad om att. den dag vi eventuellt får ompröva frågan kommer — som jag tidigare sagt — John Lundbergs förslag att ligga mycket långt framme.

Fru talman! Jag har aldrig betraktat kooperationen i Skaraborgs län såsom asocial. Det jag ansåg vara asocialt var det resonemang som en förtroendevald förde i riksdagen 1973. Det är verkligen förvånansvärt vilken tilltro man sätter till affärstidsnämnden. Tror man inte på vad medlemmarna eller vad de som är engagerade i handeln säger?

Herr Brundin talar om stormarknaderna. I vissa tätorter har stormarknaderna 20 procent av handeln. Den andelen växer mycket kraftigt. Vad inträffar om man över en helg reser till en stormarknad och gör sina inköp där? Jo, det medför att de affärer som behöver ge service på landsbygden måste upphöra med sin verksamhet. Man kan säga att jag såsom gammal kooperatör väl skall vara glad åt att vi samlar all affärsverksamhet på ett ställe. Varför skall vi ta hänsyn till medlemmarna eller kundkretsen i olika sammanhang? Om man anser att handeln skall föra en egen tillvaro för sig själv och inte ha en tjänande uppgift, kan jag begripa det hela. Men här skall handeln liksom allting annat tjäna såväl en ekonomisk som en social uppgift. Det är från den synpunkten jag tycker utvecklingen är mycket allvarlig. Jag förstår mer än väl att herr Brundin inte begriper detta. Han har aldrig sett hur sociala missförhållanden uppstår. Om förnöjsamheten är så stor i Skaraborgs län och på andra ställen som omtalats här, vill jag Nr 43 gratulera er. Jag tror att herrarna har alltför mörka glasögon, så att ni inte Onsdagen den ser verkligheten omkring er.

Återinförande av Fru talman! Jag noterar med glädje att den beteckning som John affärstidsregleringen I undberg tidigare gav inte gällde Konsum i Skaraborgs län — det är jag mycket tacksam för — utan gällde mig personligen. Då är det ju någonting helt annat. Då har jag möjligheter att kunna försvara mig. Grundfrågan, John Lundberg, är ju inte om vi har öppet på söndagar eller inte utan gäller hela den strukturomvandling som vårt samhälle genomgått och förmodligen kommer att genomgå. Detaljhandeln och då även — jag ber om ursäkt, John Lundberg — Konsum i Uppsala har fått anpassa sig efter denna strukturomvandling, vilket i sin tur självfallet medfört att vissa enheter blivit större. Det är alltså inte detaljhandeln som har drivit fram denna utveckling, utan strukturomvandlingen i hela vårt samhälle. Detta skulle i så fall vara asocialt, men då kommer vi in på så stora och centrala frågor att det inte finns någon möjlighet att ta upp dem i ett replikskifte. Herr John Lundberg sade att jag inte bör lita på de uppgifter som affärstidsnämnden har lämnat. Då vill jag bara påpeka att jag i så fall är i ganska gott sällskap — tre ledamöter i denna nämnd är just nu inne i kammaren. Det är fru Lewén-Eliasson, det är herr Börjesson i Glömminge, som står som reservant, och det är herr Romanus. Dessa har alltså varit med om att utarbeta det material som utskottet har haft att ta ställning till. Som jag har uppfattat dessa ledamöters insatser i vår kammare kan jag inte beteckna de insatserna som asociala.

Fru talman! Om strukturomvandlingen inte har en tjänande uppgift och kan berika samhället och människornas tillvaro, skulle jag vilja hänvisa till vad som sägs om rationalisering och felrationalisering. Jag har aldrig uppfattat det så att rationalisering skulle innebära en försämring av väsentlig omfattning för någon grupp som omfattas av strukturomvandlingen. 130 Herr Brundin talade om servicebehov och sade att vi skall tjäna när behov finns. Jag måste säga att det aldrig har förefunnits något behov av att vidta denna förändring inom handeln. Det är en konstruktion som någon har kommit på — om det sedan skett inom handelsdepartementet eller på något annat håll skall jag inte resonera om. Den som har hittat på den konstruktionen har visat hur farligt det är att bli slav under teorier och tro att teori och praktik är samma sak. Det förekommer sjukvård i det här samhället. Har inte herr Brundin lagt märke till hur det är vid våra sjukhus? Vad inträffar på lördagar och söndagar på våra sjukhus? Jo, på många ställen får de sjuka åka hem över lördag-söndag därför att de inte kan få den service de behöver på sjukhusen på grund av att man tvingas att ta hänsyn till personalen. Det är liknande förhållanden på flera områden. Vi har tagit ett område och talat om trafik m.m. Om vi inte försöker lösa de problem som föreligger på ett rationellare sätt, går det inte. Samhället har inte råd att inom en näringsgren ställa folk till förfogande enbart för att dessa skall tjänstgöra som något slags passopp. Men då kan det heta: Ja, men de betalas inte med så mycket. Ja, det är riktigt. Men jag undrar hur herr Brundin skulle ställa sig om han finge sina inkomster reducerade på samma sätt som en del handelsanställda fått. De har fått sin arbetstid minskad ned till 35 timmar, 30 timmar eller 20 timmar per vecka. Samtidigt får de bevittna hur man inom handeln utnyttjar skolbarn och andra, varigenom företagen slipper undan alla de sociala utgifter som den reguljära handeln tidigare fått bära. Jag undrar om herrarna tänkt på att även den grupp som de handelsanställda utgör har rätt att härvidlag kräva ett hänsynstagande.
Fru talman! Jag skall inte lägga mig i den familjeträta som pågått den senaste halvtimmen. De motioner som behandlas i det betänkande vi nu har framför oss berör viktiga funktioner inom den sektor av den allmänna servicen som handeln utgör. Därför är det viktigt att noggrant söka väga föroch nackdelar i gällande respektive önskad ordning. När riksdagen i december månad 1971 behandlade frågan om affärstidslagstiftningen, så gick uppfattningarna knappast i någon grupp efter de partipolitiska linjerna. Vi hade vid det tillfället motioner från samtiga riksdagspartier som yrkade att affärstidsregleringen i någon form borde bibehållas. Majoriteten i utskott och kammare gick likväl på Kungl. Maj:ts linje att affärstidsregleringen borde avskaffas. Vi har alltså sedan 1 januari 1972 ett förhållande där ingen reglering av affärstiderna äger rum. Jag ser personligen den nu gällande ordningen som en fara för den fria konkurrensen och för det naturliga behovet av närservice på handelns område. Tillkomsten av stora varuhus och s.k. stormarknader som har resurser att t.ex. hålla söndagsöppet är en fara för många närbutiker såväl i tätort som i glesbygd. De mindre butikerna har ofta varken ekonomiska eller personella resurser att ta upp konkurrensen. Till slut kanske man tvingas lägga ned sin verksamhet, vilket då inte bara drabbar företagaren utan en hel bygd. Nedläggningen av närbutiker drabbar de enskilda människorna. Naturligtvis är detta särskilt kännbart för äldre och handikappade i vårt samhälle. Ja, säger måhända någon, men en sådan utveckling har ju inte ägt rum. Se på affärstidshämndens rapport, säger man. Jag vill invända att nämnden i sina jämförelser utgått från förhållandet strax före 1971 års utgång då ett olyckligt dispenssystem redan uppluckrat en strikt tillämpning av lagen. Det går enligt min mening inte att göra jämförelser på detta sätt. I varje fall kan man inte dra de slutsatser som nämnden och utskottsmajoriteten gjort. I andra sammanhang brukar det anses som mycket angeläget att facket, i detta fall Handelsanställdas förbund, får möjligheter att öva inflytande på sin arbetssituation. Både 1971 och nu torde det vara obestridligt att man från de anställdas sida är motståndare till öppethållandet på söndagar. Utskottet har i sin skrivning, åtminstone vad man kan förstå mellan raderna, egentligen samma åsikt som motionärerna men man orkar inte nu fram till ett bifall till motionsyrkandena. I reservationen delar vi motionärernas uppfattning att de följder av affärstidsregleringens slopande som hittills kunnat iakttas är helt tillräckliga för att motivera att en reglering av affärstiderna återinföres. Vi har sagt att vanlig affärstid bör vara från kl. 8 till kl. 20 på vardagar. Vidare vill vi att en dispensmöjlighet inskrivs i lagen men — och det vill jag understryka med kraftiga streck — detta dispenssystem måste tillämpas restriktivt och likformigt över hela landet. Reservanterna vill inte återuppväcka den dispensordning som man kan säga slog undan benen på den tidigare lagen. Detta är inte, som herr Blomkvist påstår, motsatsen till decentraliseringslinjen i centerns allmänna politik. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen av herr Börjesson i Glömminge. För övrigt, fru talman, anser jag söndagsöppet inom handeln vara en styggelse.
Fru talman! Jag tror att herr Gustafsson i Byske kan läsa i protokollet att jag inte talade om centern i mitt anförande. Jag sade att reservationen går stick i stäv mot de decentraliseringssträvanden som majoriteten av ledamöterna i kammaren har. Såvitt jag vet finns det fler ledamöter här än de som tillhör centern. Jag har alltså inte talat om centern.

Det står inte i utskottsbetänkandet, men jag tror jag har utskottsmajoriteten med mig när jag säger att i det sammanhanget alldeles särskilt skall uppmärksammas huruvida handeln kommer att utnyttja söndagsöppet i sin marknadsföring. Skulle handeln göra det, då tror jag handeln är ute på ganska farliga vägar. Därför vill jag passa på tillfället nu i denna replik att uppmana affärsföretagen inom detaljhandeln att ha söndagsöppet i fortsättningen med den allra största omsorg.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för det sista. Jag tyckte mig se herr Blomkvist sträcka ut handen. Men det gäller inte bara att hålla uppsikt över utvecklingen och tala om den. Vi reservanter har ansett att vi har belägg för att det inte är någon god ordning just nu. Sedan beklagar jag om herr Blomkvist menade någonting mera metafysiskt när han talade om decentralisering. Vi brukar som parti i vissa andra fall få klä skott för att vi skulle vara decentralister in absurdum. Jag lade märke till att herr Blomkvist använde ordet decentralisering. Därför tyckte jag inte det var fel på något sätt att jag tog upp det som herr Blomkvist sagt. Jag tackar dock för det herr Blomkvist har uttalat om den skärpta uppmärksamheten.
Fru talman! Jag vill bara säga att det jag närmast hade i åtanke var det som just nu är och kommer att bli aktuellt. Jag tänker på de beslut om utlokalisering som har skett och kommer att ske av de statliga verken. Det är också en strävan till decentralisering, och på den punkten är det inte bara centern som agerar, utan det går över alla partier.

Fru talman! Efter den här långa debatten och de många meningsutbytena i frågan kan jag lova kammarens ledamöter att jag inte skall förbruka de åtta minuter jag anmält mig för i det här inlägget. Jag skall emellertid ta upp några ting av det jag hade tänkt säga. Det jag slogs av i utskottsbetänkandet var att utskottsmajoriteten, i likhet med affärstidsnämnden, säger att de förändringar som skett under det gångna året är små. Då ställer man sig frågan: Vad är stora och vad är små förändringar när det gäller exempelvis öppethållandet på söndagar? Låt mig bara ta en uppgift ur Handelsanställdas förbunds undersökning. Man gjorde en undersökning i maj och en ny undersökning i oktober, och de visade att man under denna period hade fått en uppgång i det tillfälliga söndagsöppethållandet med drygt 70 procent. Det kontinuerliga söndagsöppethållandet hade ökat med ca 45 procent. Jag tycker att detta är kraftiga tendenser till söndagsöppethållande som inger allvarlig oro för utvecklingen. I den bilden kan man naturligtvis också ta med de marknadsföringsmetoder vilka sådana företag som utnyttjat detta öppethållande använt sig av. Affärstidsnämnden har redan haft anledning att ingripa. Man har med organisationerna och parterna på näringsutövarnas sida fått diskutera jipporeklam, erbjudanden och rabatter vilka — enligt affärstidsnämndens mening — använts i en omfattning som icke var tillständig. Jag tycker som sagt att denna utveckling av öppethållandet inger oro. Den måste också ha haft den konsekvensen — speciellt gäller detta dem som är anställda i butiker som tillämpat det tillfälliga söndagsöppethållandet — att många upplevt olägenheter i sina anställningsvillkor på grund av att man icke vetat när och i vilken utsträckning man skulle drabbas av tjänstgöring på söndagar. Det kan hända att anställda på enheter med kontinuerligt söndagsöppethållande fått närmare besked om sina kommande arbetsförhållanden innan man hamnat i den här situationen. Men just för den grupp som drabbas av det tillfälliga söndagsöppethållandet tycker jag att det varit speciella olägenheter. Jag hade i samband med affärstidslagens avskaffande en mycket omfattande motion där jag drog upp alla de faror som reservanterna nu har pekat på och som affärstidsnämnden har under observation. Jag skall inte gå in på dem, de har redan berörts i debatten. Låt mig dock konstatera att det är 400 livsmedelsenheter och 100 varuhus som just nu har kontinuerligt söndagsöppethållande. Den omsättning som dessa enheter har på söndagar måste ju tas någonstans ifrån. Jag skall medge att det delvis gäller en omfördelning av enheternas egen omsättning mellan veckodagarna. Men merparten av denna omsättning — det påståendet tror jag jag kan gå i god för — tar man från enheter som på så sätt äventyras till sin existens. Det gäller små närbutiker i form av lanthandlare på landsbygden och kvartersbutiker i tätorter. Detta är allvarliga konsekvenser vilka jag tror att alla kan vara överens om är otillfredsställande — det är ju svaga konsumentgrupper som drabbas av dessa olägenheter. Affärstidsnämnden uppger att antalet handelsanställda som berörs av denna form av öppethållande är ca 4 000. Men då skall vi ta i beaktande att det ju inte är samma 4 000 anställda som berörs varje enskild söndag. Man har väl i regel en sådan utläggning av söndagsarbetet att de får tjänstgöra var fjärde söndag. Enkel matematik visar då att ca 16 000 handelsanställda i det kontinuerliga öppethållandet beröres av arbete på denna för ifrågavarande grupp tidigare lediga dag. Jag har kommit fram till den uppfattningen, som jag hade redan vid det förra tillfället då vi hade frågan uppe till behandling, att det var olyckligt att affärstidsregleringen försvann, och jag försökte då agera för en skärpt ny affärstidslag. Jag vill understryka att det icke är den gamla affärstidslagen som de handelsanställda vill ha tillbaka, utan de vill ha en ny och skärpt lag, som överensstämmer med det motionsyrkande som herr Lundberg nu har framställt. Därför kommer jag i likhet med många andra ledamöter att i den första voteringsomgången rösta för herr Lundbergs motionsyrkande. Men jag vill också deklarera att jag, om detta yrkande skulle falla, icke kan följa reservanternas linje, eftersom det innebär att man återgår till ett förhållande som de handelsanställda upplevde mellan 1966 och 1971, med ett mycket otillfredsställande dispensförfarande. Mot bakgrund härav anser jag i likhet med många andra att man under en längre försöksperiod bör studera utvecklingen. Jag ber alltså att få instämma i herr Lundbergs yrkande.

Fru talman! Affärstidsnämnden har, som redan sagts här, till uppgift att i fyra avseenden studera utvecklingen inom handeln. Den skall följa omfattningen av förlängt öppethållande, hur detta har påverkat arbetsförhållandena för dem som är verksamma inom handeln, vad det kan ha för effekt på priserna och hur det kan påverka strukturen inom handeln. Det har sagts att denna nämnd står ganska fjärran från den vanliga kassörskan i snabbköpet. Jag tror inte det. Inom nämnden finns faktiskt — Nr 43 fyra företrädare för de anställda inom handeln, varav en just är en sådan Onsdagen den kassörska. 14 mars 1973 Först omfattningen av förlängt öppethållande. Vi minns hur man, när affärstidsregleringen avskaffades, varnade för att det skulle ske stora omvälvningar inom handeln. Så har det inte blivit. Hur man än räknar kan man inte komma fram till något annat än det som affärstidsnämnden konstaterat, nämligen att det inom handeln som helhet har varit små förändringar av öppethållandet. Det berör knappa 2 procent av dem som är verksamma inom handeln. Det har blivit en mjuk anpassning av öppettiderna till konsumenternas önskemål. Då kan man naturligtvis fråga sig: Om det nu inte har blivit så stora förändringar, var det då så viktigt att avskaffa lagen? På den frågan kan man svara i följande fyra punkter: 1. Det innebär ändå att man har ett hundratal varuhus öppna och en förbättrad service för konsumenten genom ökade möjligheter att handla på tider som passar denne. 2. De grupper som i tidigare undersökningar framför allt har förklarat sig ha intresse av utökat öppethållande är ensamma föräldrar och familjer där båda makarna förvärvsarbetar. Det är alltså för att underlätta deras situation och därmed också för att underlätta de gifta kvinnornas förvärvsarbete som denna utökning av öppethållandet är betydelsefull. 3. Som också har nämnts tidigare var det utomordentligt svårt att tillämpa affärstidslagstiftningen med de dispenser som måste ges, både till vissa butiker att ha öppet utanför vanlig affärstid, och för försäljning av vissa varor på annan tid än vanlig affärstid. Det var svårt att dra gränserna. Vilka butiker skulle få hålla öppet utan att andra butiker missgynnades? Vilka varor skulle tillåtas och vilka skulle inte tillåtas? Det blev ett utpräglat drag av godtycke i det systemet. 4. Slutligen: i varje fall från min utgångspunkt är det inte de som vill ta bort en statlig reglering av den här verksamheten som i första hand har att motivera sin ståndpunkt. Det är de som vill ha ett ingripande från myndigheternas sida, alltså de som vill avstå från att låta ett samspel mellan handel och konsumenter avgöra affärstiderna, som bör ange vad det finns för starka skäl för en lagstiftning på området. Hur har det då verkat på arbetsförhållandena inom handeln? Man varnade för att det skulle bli sämre trygghet för de handelsanställda, att det skulle bli en mindre andel fast anställda inom handeln, att det skulle bli mera obekväm arbetstid och övertid för de handelsanställda. Det är intressant att studera hur utvecklingen har blivit. Om man jämför varuhussektorn, där det har blivit ett ökat söndagsöppethållande, med övriga områden, där det inte har blivit något ökat söndagsöppethållande, så finner man att just i varuhussektorn har andelen fast heltidsanställd personal ökat, till skillnad från vad som skett på övriga områden. Man finner också att de fast heltidsanställdas del av den obekväma arbetstiden och övertiden har minskat just i den sektor som haft söndagsöppet. Slutligen finner man att arbetstiden för de deltidsanställda har ökat. Alla dessa tre ting ligger i linje med personalorganisationernas önskemål. Man har alltså icke fått de negativa verkningar som man 135 befarade, utan tvärtom har utvecklingen från personalorganisationernas synpunkt varit gynnsam. Nu påpekade fru Nordlander att den obekväma arbetstiden har ökat för de deltidsanställda. Det är självklart att om man genomför en allmän arbetstidsförkortning och får en viss utökning av öppethållandet, så måste det bli viss ökning av den obekväma arbetstiden, men den ökningen har alltså inte drabbat de fast heltidsanställda. Tvärtom är väl söndagsöppet för många deltidsanställda och extraanställda en chans att över huvud taget ta ett förvärvsarbete, med de förhållanden som råder med brist på barntillsyn m.m. Då sägs det att det sker en ökning av deltidsarbetet, som inte ger fullvärdiga sociala förmåner. Man kan ju fråga vilken slutsats som bör dras av det. Riksdagen har varje år möjlighet att ta ställning till motioner, bl.a. från folkpartiet, om att förbättra de sociala förmånerna, rätten till semester m.m. — för deltidsanställda. Att någonting behöver göras där är väl den slutsats man skall dra, om man nämligen vill ge människor möjlighet till ökad valfrihet när det gäller arbetstidens längd. Det bör väl också understrykas att i regel har de som arbetat på söndagar i varuhusen gjort det fullt frivilligt, och de har då också kunnat åtnjuta en väsentligt högre ersättning. Hur har det gått med priserna? Ja, där är affärstidsnämnden helt enig i att konstatera att det ännu är för tidigt att bedöma den saken. Även de ledamöter i nämnden som representerar de handelsanställda har varit helt på det klara med att detta kan man i dag inte göra några bestämda uttalanden om. Men jag skulle ändå vilja lägga till en reflexion, eftersom det ofta sägs att det är självklart att priserna ökat. De som arbetar på söndagarna har ju högre lön, och då måste priserna öka, brukar det heta. Det finns inte alls något sådant självklart samband. Framför allt varuhusen, som har söndagsöppet, har en mycket stor del av sina kostnader som fasta kostnader för lokalerna. Om de håller öppet också på söndagarna, lämnar försäljningen de dagarna ett bidrag till täckningen av de fasta kostnaderna. Det kan alltså mycket väl vara så att öppethållande på söndagar i stället bidrar till lägre priser. Det kommer att göras undersökningar där man jämför priserna i sådan handel som har söndagsöppet med sådan handel som inte har söndagsöppet, och då får man se vilken skillnad det kan vara. Om det vore så att de som avstår från söndagsöppet kunde hålla mycket lägre priser, skulle vi få uppleva att butiker som vill konkurrera med priset skulle låta bli söndagsöppet och gå ut och tala om: nu kan ni köpa billigare hos oss därför att vi inte har söndagsöppet. Men det får vi inte uppleva. Vi har i varje fall inte fått göra det hittills. Därför kan man inte påstå att det skulle vara klart belagt att söndagsöppethållande leder till högre pris. Hur har det gått med strukturen inom handeln? Även på den punkten är nämnden fullkomligt enig när den säger att det är alldeles för tidigt att i dag göra några uttalanden. I varje fall har vi varit eniga när vi har utformat våra pressmeddelanden i nämnden. Butiksdöden har varit omfattande under många år medan vi hade en affärstidslagstiftning. Frågan är nu om söndagsöppethållande i vissa varuhus kan leda till någon märkbar ökad utslagning av småbutiker. Det vet man inte i dag. Det är ett stort antal faktorer som påverkar strukturomvandlingen inom handeln. Affärstidsnämnden kommer att göra undersökningar, i vilka man kommer att jämföra områden med söndagsöppet med områden utan söndagsöppet och se om det blir någon skillnad i strukturutvecklingen. Det tar naturligtvis tid innan man kan säga något om det. Men det bör ändå påpekas — som det har gjorts i de rapporter nämnden lämnat — att handeln på söndagar över huvud taget inte utgör mer än en å två procent av de stora varuhuskedjornas omsättning. Av hela handelns omsättning är detta naturligtvis betydligt mindre än en procent. Det är inte rimligt att anta att en så liten andel skulle ha någon nämnvärd betydelse på strukturomvandlingen. Hur man än resonerar kan man inte komma bort från dessa fakta. Mot den här bakgrunden är de uttalanden som görs i motionerna ganska häpnadsväckande. Jag skall be att få citera. I motionen 220 heter det: ”Redan under den relativt korta tid som förflutit sedan affärstidslagen vid utgången av 1971 avskaffades har detta besluts negativa konsekvenser visat sig.

För konsumenterna och de handelsanställda har det friare öppethållandet i detaljhandeln fått övervägande negativa konsekvenser liksom för de mindre butiksägarna.” Fru talman! Av den genomgång av de fakta som affärstidsnämnden har fått fram, som jag har gjort, och av det som sagts tidigare i debatten framgår väl alldeles klart att dessa uttalanden görs utan något som helst faktaunderlag. Det är bara svepande generaliseringar, kanske utifrån några enstaka företeelser som man har tyckt sig iaktta i en eller annan ort. Det finns inte något underlag — och sådant har heller inte presenterats i dagens diskussion — för sådana här uttalanden om de påstått negativa konsekvenserna av utvecklingen. I stället har de, som 1971 talade för att lagen skulle avskaffas, i stort sett fått rätt på de områden där man kunnat göra några mätningar: när det gäller omfattningen och när det gäller arbetstidsförhållandena. Det har blivit en mjuk anpassning och den har skett utan några synbara negativa verkningar för de handelsanställda. Jag kan inte undgå att rikta en liten fråga till herr Börjesson i Glömminge, som här försöker sitta på två stolar. Dels anför affärstidsnämnden, där herr Börjesson är ledamot: ”Enligt affärstidsnämndens mening krävs längre tids erfarenheter innan en tillräckligt allsidig överblick erhållits över vad affärstidslagens avskaffande betytt och innan några slutsatser kan dras. Det gäller i synnerhet det fria öppethållandets eventuella inverkan på prisutvecklingen och handelns struktur.” Dels anför reservanterna, av vilka herr Börjesson är en: Reservanterna ”delar den uppfattning som framförs i motionerna att de följder av affärstidsregleringens slopande som hittills kunnat iakttas är helt tillräckliga för att motivera att en reglering av affärstiderna återinförs”. Jag kan inte riktigt finna att dessa två uttalanden går ihop. Det kan möjligtvis finnas någon förklaring, och det skulle vara intressant att få ta del av den. Slutligen vill jag bara helt kort peka på de positiva effekter som man har kunnat förmärka av lagens borttagande — hittills har vi ju huvudsakligen diskuterat de eventuella negativa effekterna. För det första har det underlättat för vissa grupper att handla. Det gäller framför allt människor som har långa resor till och från arbetet, ensamma föräldrar, familjer där båda makarna förvärvsarbetar. För det andra har det möjliggjort för hela familjen att gå ut och köpa större varor. Från demokratisk synpunkt kan det vara ett önskemål att flera familjemedlemmar kan vara med och välja vad man skall köpa, t.ex. när det gäller möbler och liknande varor. Borttagandet av affärstidslagen har inte inneburit någon revolution inom handeln, men det har blivit bättre service utan några hittills märkbara skadeverkningar. Jag vill vända mig mot den attityd till konsumenterna som även kommit fram i denna debatt, när man lätt föraktfullt och nedlåtande talar om att ”nu skall konsumenterna få lära sig att handla om söndagar, nu skall de styras till ett beteende som de egentligen inte önskar”. Jag tror faktiskt inte att människor är så osjälvständiga och dumma som det resonemanget vill ge vid handen. De flesta människor har nog en viss förmåga att bedöma vad de vill göra med sin tid och vad som från deras synpunkt är meningsfullt, antingen det gäller söndagar eller andra dagar. Motionärerna och reservanterna vill ha ett system som innebär mindre möjlighet till dispens än tidigare, dvs. de vill inte bara återgå till den situation vi hade hösten 1972 utan de vill ge konsumenterna sämre service när det gäller öppethållande än den som då gavs. Det är intressant att notera detta. Jag vill säga till herr Gustafsson i Byske att om man med tjocka streck, som han gjorde, stryker under att dispensförfarandet skall tillämpas restriktivt och likformigt över hela landet, är det betydligt mer centralistiskt än det tidigare dispensförfarandet, där kommunerna fick bestämma över dispenserna.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

Fru talman! Detta var onekligen ett intressant besked. Nu undrar jag om det inte ändå är så, att herr Börjesson i Glömminge har haft det här dokumentet tillgängligt i form av ett utkast och haft möjlighet att reagera, om han inte instämt i det. Det kanske vi också kan få besked om. Såvitt jag vet har vi i så gott som varje rapport från affärstidsnämnden understrukit att det ännu är för tidigt att göra något uttalande beträffande effekterna på prisnivån och på handelns struktur av söndagsöppethållande. Vi gjorde det t.ex. så sent som den 13 november 1972. Jag tror inte att herr Börjesson var frånvarande även vid detta tillfälle. Vad är det som har hänt mellan november och februari och som enligt herr Börjesson har motiverat att nu göra ett annat uttalande? Jag skulle vilja komplettera min fråga: Instämmer inte herr Börjesson i sak med vad som sägs och hela tiden har sagts i nämnden, nämligen att vi bör invänta de undersökningar som vi gör beträffande prisnivån och handelns struktur, innan vi gör några uttalanden om effekten? Det har ändå tillsatts en nämnd som skall studera detta, och i nämnden har vi påbörjat undersökningar av effekten på strukturen och prisutvecklingen. Det är väl de undersökningarna som skall ge underlag för sådana här bestämda uttalanden om vad som har hänt med anledning av söndagsöppethållandet. Vad finns det annars för underlag för att göra sådana uttalanden?
Fru talman! Ja, jag har lyssnat och jag har även läst reservationen, men där kan jag icke finna något som helst belägg för att det skulle vara högre priser i de affärer som har söndagsöppet, eller att man har kunnat visat att i de områden, där det har förekommit söndagsöppet, har strukturomvandlingen och utslagningen av små butiker gått fortare. Var finns dessa fakta, som skulle motivera ett sådant uttalande? Det vore onekligen intressant för övriga medlemmar av affärstidsnämnden, om vi också fick ta del av detta material.

Fru talman! När riksdagen för något mer än ett år sedan beslutade att affärstidslagen skulle upphöra föregicks detta av mycken diskussion. Det framfördes, genom motioner i riksdagen och annorstädes, mycket starka argument för att behålla och utvidga lagstiftningen, men riksdagens majoritet avvisade detta och beslutade att lagen skulle upphöra, vilket av många betecknades såsom ett mycket olyckligt beslut. Det var näringsutskottets och riksdagsmajoritetens förhoppning att ett ökat öppethållande — speciellt söndagsöppethållande — skulle komma att bli ganska begränsat. Efter något mer än ett års erfarenhet av att ha släppt fältet fritt kan man konstatera att så inte har blivit fallet. Öppethållandetiderna har blivit ett konkurrensmedel, speciellt mellan de stora varuhusen, men även andra affärer har nödgats att följa efter för att kunna behålla sin kundkrets. På en del ställen har man i samband med bl.a. söndagsöppethållande arrangerat ”jippon” av olika slag med framträdande av kända artister, kaffebjudning osv. för att hävda sig i konkurrensen. Det innebär stora kostnader, vilka man måste täcka genom pristillägg på olika varor. Likadant är det med det tillägg för obekväm arbetstid som utgår åtminstone till den personal som är organiserad: kunderna får betala kostnaderna. Man kan verkligen fråga sig om det kan ligga i kundernas intresse att man — som något varuhus i Stockholm under förra året annonserade om — håller öppet hela pingsthelgen eller att man som exempelvis i Helsingborg har öppet alla juldagarna. Jag har här ett flygblad, som spreds till hushållen i Helsingborg. På detta flygblad önskade man god jul och reklamerade samtidigt om att man hade öppet julafton, som var en söndag, juldagen och annandag jul till kl. 18 på kvällen. Man frågar sig verkligen vem det var som hade god jul. Man tänkte inte på de anställda i det fallet. Detta system måste vara en felaktig utveckling, enligt min uppfattning. Här har man under senare tid gått in för att skaffa människorna ökad fritid genom arbetsfria lördagar m.m., samtidigt som man genom att slopa affärstidslagen tvingar vissa människor att i stor utsträckning ha kvällsarbete och söndagsarbete samt även arbeta på helgdagar, som tidigare var sådana dagar då man helt kunde ägna sig åt familjen. Det har på många håll reagerats mot det system som nu råder, och en ändring är verkligen befogad. Enligt en uppgift i tidningen Arbetet den 21 juni 1972 har Handelsanställdas förbund hävdat: ”— — — den opinion som inte fanns vid årsskiftet har uppstått nu”. I en annan artikel i samma tidning den 22 augusti 1972 under rubriken ”Handelsanställda kräver lag mot söndags öppet” heter det: ”Nu kräver allt fler avdelningar i Handelsanställdas förbund skärpt lagstiftning mot söndagsöppet. Det var Helsingborgs avd. 6, som först kom med kravet. Stämningen inom Handels avspeglas nu i en undersökning, som förbundet gjort för att se hur de fria affärstiderna slagit igenom. 15 avdelningar kräver således en skärpning.” Flera andra fackliga organisationer och kvinnoorganisationer runt om i landet har uttalat sig för ett begränsat öppethållande. Så sent som i förra veckan gjorde en facklig centralorganisation i Skåne ett uttalande och protesterade mot nu rådande förhållanden. Det kommer troligen att efterföljas av fler. Dessa uttalanden bevisar att det finns en kraftig opinion mot det kaos som för närvarande råder på detta område. En ändring är därför befogad och bör snarast komma till stånd. Därför ber jag att få yrka bifall till herr Lundbergs motion.

Fru talman! Konsekvenserna av slopandet av affärstidslagen för knappt 15 månader sedan har vid det här laget belysts ur alla möjliga synvinklar. Debatten har dock, som jag har uppfattat den, grundats mindre på faktiska konsekvenser av den nya ordningen än på sådana som man trott sig finna eller framför allt förutsatt skall komma att visa sig i framtiden. Det gör onekligen att den här debatten blir en smula oklar. Redan från början förelåg en osäkerhet i fråga om effekterna på prisnivån och på strukturutvecklingen inom handeln samt i fråga om de anställdas förhållanden, Det var därför vi fick affärstidsnämnden med dess vida uppdrag att följa utvecklingen, rapportera om den och slå larm vid behov. Såvitt jag har kunnat följa affärstidsnämndens arbete som ledamot av den har den också arbetat just enligt de här intentionerna, och nämnden har haft och har goda resurser att göra undersökningar. Jag kan säga att det är inte utan förvåning som jag har funnit att en av nämndens borgerliga ledamöter går in med en motion och till yttermera visso blir reservant i utskottet i de här frågorna. Det försök som herr Börjesson i Glömminge nu gjorde att glida undan detta, då han förklarade att han inte kände till det senaste pressmeddelandet, vill jag inte uttala mig om. Men motionen skrevs ju i januari månad och får väl sägas vara uppbyggd på det arbete som nämnden intill dess hade bedrivit. Och då har vi ju vid tillfälle efter tillfälle varit överens om att det vi hittills kommit till var inte underbyggnad nog för en framställning om åtgärder av något slag och allra minst för att kräva en ny lagstiftning. Det om det. Sedan vill jag verkligen påstå att nämnden arbetar inte långt ifrån de anställda och deras förhållanden. I nämnden sitter de handelsanställdas egen förbundsordförande. Av de fyra representanterna från det hållet är också en — som redan har sagts här — i handeln aktiv butiksarbetare och dessutom en av de handelsanställdas aktiva representanter i det här sammanhanget. För egen del har jag en självklar respekt för de anställdas strävanden att bevaka sina intressen i denna fråga liksom i andra frågor och även för att man nu försöker påverka människorna att tänka sig för innan de t.ex. söndagshandlar. Med den utveckling som varuhusens öppethållande på söndagarna har tagit den allra senaste tiden är sådan aktivitet från de anställda i hög grad befogad. Jag ser för övrigt inte saken så att de anställda bara är ute i eget intresse, utan de är också ute i hela samhällets intresse. Men allmänt sett måste man väl ändå fastslå att förändringarna av butiksöppettiderna har varit så obetydliga att de inte kan förtjäna den stora uppståndelse som det har blivit fråga om. Det är 2 procent av de handelsanställda som är berörda av söndagsöppet. Och visst kan man säga att det är en stor grupp, om man ser till alla som någonsin arbetar i en söndagsöppen butik. Men jag tvivlar på att det känns så väldigt betungande att då och då göra ett sådant här dagsverke. Min kontakter med olika personer som har fått chansen att göra det säger mig någonting helt annat — förlåt att jag påstår det. I övrigt har det endast blivit obetydliga förändringar rent allmänt i öppethållandet, Mot den bakgrunden måste man förstå att det inte är möjligt att avläsa några effekter i fråga om prisnivå eller strukturförändringar efter de här 15 månaderna. Den slutsats som affärstidsnämnden då har dragit i februari liksom tidigare är att det krävs längre tids erfarenhet innan man kan få en överblick, i synnerhet om man skall se på inverkan på prisutvecklingen och handelns struktur. Och alla de strukturfrågor som här har berörts — stormarknader m.m. — får vi ju tillfälle att tala om i ett annat sammanhang. Jag vill verkligen påstå att den söndagshandel som vi hittills haft kan inte ha någon betydelse härvidlag. I fortsättningen skall jag bara gå in på ett par omständigheter. Den första är de jippon och den reklam som herr Gustavsson i Ängelholm nyss gav exempel på. Detta är visserligen inte så värst omfattande, men det är alldeles tillräckligt för att verka utmanande, och det är förvånande att företag som vill ha gott renommé ger sig in på sådana här reklammetoder för att få folk att söndagshandla. Det är verkligen önskvärt att företagen slutar med det. I anslutning till vad jag nyss sade om den ringa omfattningen av öppethållandet vill jag sedan också lämna några faktiska uppgifter från affärstidsnämndens undersökningar. Det är bara mellan 1 och 2 procent av varuhusens sammanlagda omsättning som beräknas falla på söndagshandeln eller en summa av 100 miljoner kronor. Det skall då ses i relation till att t.ex. den största privata kedjan här i landet säljer för mellan 1 1/2 och 2 miljarder kronor per år. För konsumföretagen i hela landet är siffran mångdubbelt större. En angelägen fråga att få besvarad är, om det verkligen finns en tendens till överflyttning av försäljningen till de företag som har utsträckt öppethållande. Hittills insamlade uppgifter ger inget som helst stöd för ett sådant antagande. De förändringar som skedde under 1972 beträffande de båda butikstyperna kommer emellertid att redovisas i början av sommaren. Uppgifterna finns insamlade, men de blir inte redovisningsklara förrän i sommar. Sedan skall sådana jämförelser göras kontinuerligt. Så länge ett företag får vara ensamt om att hålla söndagsöppet ökar naturligtvis omsättningen, men om konkurrenterna också börjar hålla öppet blir effekten naturligtvis inte lika stor. Man kan alltså våga gissa att den vidgade söndagshandeln åter kommer att minska. Men vi skall inte ägna oss åt gissningar, och i affärstidsnämnden gör man som sagt nu undersökningar om detta. I de stora butikskedjorna och i konsumaffärerna gör man också en enkät om vilken omsättning man har och vilka varor som säljs på söndagarna och vilka kostnader man har för detta. Resultatet av den undersökningen kommer att presenteras redan i april månad. Det är därför skäl i att vänta på dessa faktiska uppgifter. Jag tror att det finns en grupp konsumenter som har nytta av friare butikstider, alltså inte bara några ovidkommande intressen utan ett praktiskt behov av sådana butikstider. Det är t.ex. människor med egen obekväm arbetstid. Hur stort det behovet är kan vara mycket svårt att få en uppfattning om i förväg. Jag tänker här på människor med yrkesarbete och sådana som behöver använda bil när de handlar och bara har tillgång till sådan på söndagarna. Om affärsföretagen tillfredsställde dessa människors behov utan att därför göra så mycken egendomlig reklam, så kunde man få reda på hur stort det egentliga behovet är och därmed få en ganska naturlig utveckling. Jag tror därför att det är ytterst angeläget att man försöker få företagen att förstå att de skall avstå från den jippobetonade reklamen. Men det blir kanske ändå svårt att komma till rätta med frågan om behovet på den vägen. Därför tror jag att den framställning som affärstidsnämnden nu har gjort och som behandlas i handelsdepartementet, om att få medel för att i en nära framtid göra en undersökning av kundstrukturen i söndagshandeln och motiven för inköpen i denna handel, är ytterst välbefogad. Den undersökningen, som skulle kunna göras inom den närmaste tiden och vara redovisningsklar redan i höst, skulle ge oss en helt annan utgångspunkt för diskussionen om dessa frågor. I dagsläget finner jag det inte vara anledning att vidta några åtgärder. Man kan förutsätta att affärstidsnämnden lika noggrant som hittills registrerar de förändringar som sker i butiksöppethållandet och att nämnden fullföljer studierna om prisutvecklingen och strukturförändringarna samt belyser söndagshandeln och dess kunder. När vi får rapporterna härom, och de kan vara klara inom detta år, har vi en mycket säkrare grund att stå på, och då har vi också anledning att pröva en lagstiftning. Som flera talare redan framhållit blir det inte en lagstiftning av samma karaktär som vi haft tidigare, utan den blir säkert långt mera restriktiv, och det skall då bli mycket intressant att se vem som vill ansluta sig till den.

Fru talman!

Ingen visste då, helt naturligt, vilka följderna skulle bli, och debatten präglades av tro och övertygelse för eller emot. I över ett år har vi nu haft fria affärstider. Vi vet nu vilka verkningar slopandet av lagen haft. Frågeställningen i dagsläget måste därför vara: Har fria affärstider medfört några fördelar för konsumenterna? Ja, för de bilburna i vårt samhälle, för dem som anser att söndagar och helgdagar bäst kan användas till inköp är det naturligtvis en fördel.

Nej, självfallet inte. Har lagens slopande då inneburit någon fördel för de handelsanställda? De stora företagen mobiliserar nu personal till skiftarbete. Är detta en önskvärd utveckling för handelns folk? Att döma av uttalanden från Handelsanställdas förbund tycks meningen snarare vara att en försämring kommit till stånd. Det sades i debatten 1971 att man bör följa med utvecklingen. Men om utvecklingen går åt fel håll, bör man tänka om. Vill vi ha ett samhälle som bygger på principen att allt som är stort är bra, det må nu gälla stormarknader, varuhus eller annat? Jag tillåter mig, fru talman, att tvivla på att allt större och därmed färre inköpsställen är till nytta för berörda parter. Jag framförde redan i debatten 1971 den åsikten att närbutikerna kommer att försvinna, att servicen för stora grupper i samhället kommer att försämras och att de handelsanställdas arbetsförhållanden kommer att försvåras. Jag vidhåller detta, och den pågående utvecklingen har ytterligare förstärkt denna min uppfattning.

Fru talman! Skall detta kunna undvikas är det nödvändigt att snabba åtgärder vidtages. Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 15.

Fru talman! Argumenten från reservanternas och motionärernas sida är vid det här laget kända, och jag kan i stort och i allt väsentligt sluta upp bakom de argumenten. För mig var tre synpunkter vägledande när jag förra gången gick emot förslaget att affärstidslagen skulle upphöra, och såvitt jag förstår har dessa tre motiv fortfarande sin giltighet. Mitt första motiv är att detta innebär en ytterligare kommersialisering av vårt samhälle, och jag finner inte det önskvärt. Jag kan förstå att herr Romanus går på den linjen, men jag har svårare att förstå att andra gör det. Den hårda konkurrensen kräver sin tribut — det blir en dyrbarare annonsering och olika jippon, bara för att man skall dra till sig kunder. Den koncentration som sker i anledning av allt detta leder till att de svagare i samhället slås ut. Det är för mig en mycket viktig synpunkt. Mitt andra motiv gäller de anställdas situation. Såvitt jag förstår finns det ingen anledning att utan mycket tvingande motiv kräva ytterligare helgarbeten bara för att man skall stå andra människor till tjänst. Jag medger att helgarbete är nödvändigt på många sektorer i vårt samhälle, men här är det inte nödvändigt; såvitt jag förstår finns det inget klart uttalat behov av ett generellt söndagsöppethållande. De affärsanställda behöver liksom vi andra sin fritid. Vill man stärka familjesammanhållningen i vårt samhälle och stimulera till gemenskapsfrämjande aktiviteter bör man naturligtvis inte ytterligare öka sektorn av helgarbetande människor. Det tredje motivet gäller affärsinnehavarna själva. Det är många av dem som inte vill hålla öppet på söndagar och helgdagar men som ändå tvingas att ta upp kampen om kunderna eftersom utvecklingen har sin egen inneboende konsekvens. Nu har man från Konsums sida ganska öppet sagt att man inte kan hålla emot längre utan måste ge sig in i denna karusell. Jag tycker att allt talar för att man snarast omprövar det här beslutet från 1971. Om detta förslag inte nu vinner majoritet, kan man dock vara rätt säker på att den dagen kommer ganska snart. Opinionen växer ute i landet. I det partidistrikt jag tillhör har det väckts två motioner i denna fråga, och inom andra socialdemokratiska partidistrikt hyser man samma oro. Inom broderskapsrörelsen är vi självfallet också mycket oroade av utvecklingen. Det kan naturligtvis med visst fog hävdas att vi bör avvakta affärstidsnämndens ytterligare undersökningar, vilket många här har sagt. För min del vill jag, eftersom några ytterligare motiv för öppethållande inte tillkommit sedan vi införde de fria affärstiderna, rösta för den reservation som vi i dag har framför oss. Om den faller och valet skulle stå mellan utskottets hemställan och John Lundbergs motion, tvingas jag att lägga ned min röst, eftersom jag menar att John Lundbergs motion binder upp regeringen alltför starkt. Ett lagförslag är fogat till den, och jag anser att man inte utan mycket tvingande skäl här i riksdagen skall godkänna ett enskilt sådant förslag. Reservationen ger utrymme för regeringen att göra sina egna överväganden, innan den framlägger en proposition i ärendet. Jag ber alltså, fru talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.
Fru talman! Herr Svensson i Kungälv ville av någon anledning utnämna mig till en särskilt ivrig apostel för kommersialisering av tillvaron. Han kunde därför mycket väl förstå att jag inte ville ha någon affärstidslag, medan han hade svårare att begripa sig på att t.ex. fru Lewén-Eliasson är motståndare till införandet av en sådan lag. Jag vet inte vad herr Svensson i Kungälv stöder sig på, när han anser att jag skulle vara en så ivrig talesman för ökad kommersialisering. Jag tror att han helt enkelt inte har något underlag för en sådan förmodan. Jag har för min del samma motiv som dem fru Lewén-Eliasson anförde, nämligen att man genom fria affärstider ger handeln möjlighet att lämna bättre service framför allt till vissa grupper, t.ex. till dem som har långa arbetsresor och svårt att handla på vardagarna, ensamma föräldrar och familjer där båda makarna förvärvsarbetar — alltså de som i olika undersökningar visat de högsta procenttalen när det gäller intresset för söndagshandel. Dessa ökade servicemöjligheter innebär därför ett bidrag till bl.a. jämlikheten mellan män och kvinnor. Herr Svensson i Kungälv nämnde också att söndagsöppet skulle vara ett hot mot familjesammanhållningen. Det är klart att vissa av dem som arbetar i handeln på söndagar därmed går miste om en del familjesamvaro, även om det i de flesta fall sker frivilligt. Men frågan har flera aspekter. För en familj, där hustrun på grund av bristande barntillsyn eller av andra skäl inte har möjlighet att arbeta under veckan, kan det på litet sikt vara till fördel för familjelivet att hon får en chans till egen inkomst genom att ta ett extrajobb. Dessutom kan det kanske vara befrämjande för ett bättre förhållande inom familjen, om inte alla viktiga beslut, som fattas i ekonomiska ting när det gäller inköp och sådant, måste fattas av en av de vuxna ensam, när denne handlar efter arbetets slut, utan hela familjen kan vara med om inköp av viktiga varor såsom möbler och andra större kapitalvaror.

Fru talman! Utan några illvilliga anspelningar, herr Svensson i Kungälv, skulle jag vilja säga att nästan hela den här debatten har varit sådan som om den gällde en religiös fråga. När vi diskuterade ärendet förra gången var det många som hade en åsikt och en uppfattning, en övertygelse och en tro att priserna skulle komma att höjas, att strukturen hos handeln skulle förändras i en från konsumenternas synpunkt negativ riktning och att de anställdas villkor skulle försämras alldeles oerhört. I dag kan vi konstatera att något sådant ännu inte har inträffat. Vad beträffar de anställda kan man visa på en del effekter, men i övrigt är effekterna under de 15 månader som har gått inte ens mätbara. Det har gjorts upp ett program för en undersökning, som skall redovisa för riksdagen och andra vad som egentligen sker, men icke desto mindre är man beredd att med samma övertygelse och samma tro i dag rusa i väg och begära en lagstiftning i stället för att vänta och se vad resultatet blir. Det förvånar mig, måste jag säga.
Fru talman! Jag hade knappast begärt ordet, om inte herr Svensson i Kungälv hade givit ett intryck av att utskottsmajoriteten inte skulle ha någon förståelse för de svagare i vårt samhälle. När utskottsmajoriteten har behandlat frågan har vi av det faktamaterial som redovisats för oss försökt dra de slutsatser som vi — utifrån vår uppfattning — har ansett riktiga. Jag tror att herr Svensson i Kungälv får mycket stora svårigheter att med några fakta leda i bevis att utskottsmajoriteten har handlat på ett sådant sätt att de svagare i vårt samhälle skulle ha kommit i ett sämre läge. I uttalanden av det här slaget — det har gjorts vid flera tillfällen i kväll av de debattörer som har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten — har man försökt tolka in värderingar från utskottsmajoritetens sida som den såvitt jag kan förstå inte alls har haft. Jag vill på det bestämdaste hävda att utskottsmajoriteten har försökt att så ärligt som möjligt bedöma frågan under allt det hänsynstagande till samtliga parter som vi har haft anledning att göra. Är det så att vi har gjort felaktiga bedömningar, herr Svensson i Kungälv, är detta beroende på det material vi har haft till vårt förfogande. Men jag har ännu icke kunnat konstatera att exempelvis herr Svensson i Kungälv presenterat ett material som bygger på bättre faktauppgifter än dem på vilka utskottsmajoriteten har grundat sitt beslut.
Fru talman! När jag har lyssnat på de anföranden som fru Lewén-Eliasson och herr Blomkvist hållit i dag har jag fattat det så, att det här ändå är en tidsfråga — man vill avvakta resultatet av flera undersökningar, och man vill avvakta utvecklingen. Såsom jag sade i mitt anförande kan jag förstå att man vill göra det, men för mig har saken en principiell betydelse. Redan när vi fattade beslutet 1971 förutsåg jag att utvecklingen skulle bli olycklig. När man lyssnar till de affärsanställda får man också en bestämd känsla av att majoriteten av dem är emot den utveckling som skett. Det är de naturligtvis inte utan orsak, utan de kan anföra i stort sett samma argument som jag har använt här.

Jag medger gärna, fru talman, att detta problemkomplex är stort, och vad vi nu talar om utgör bara en del av denna utveckling. Jag tror att vi skall försöka hålla utvecklingen i vår hand och inte alltför mycket hänge oss åt de marknadskrafter som finns. Herr Romanus har en liberal åskådning, och det är därför följdriktigt att han går just i den riktningen. Jag hoppas dock att vi alla ganska snart skall bli överens om att återinföra affärstidslagen. Det behöver inte vara i den gamla formen utan det kan ske i en ny och mera genomtänkt form. Detta försökte jag också säga i mitt tidigare anförande.
Fru talman! Som jag tidigare har sagt har frågan om stormarknaderna mycket större räckvidd. Den bildar ett helt annat problemkomplex än frågan om öppethållande på söndagarna, som bara är en liten delfråga. Herr Svensson i Kungälv säger att jag stöder reservationen därför att det är det enda alternativ jag kan gå på. Utifrån de synpunkter som herr Svensson här framfört skulle jag väl närmast dra den slutsatsen att han borde stödja herr Lundberg. Reservanterna föreslår ett dispenssystem som vi i dag icke vet någonting om. Varken reservanterna eller herr Svensson i Kungälv har presenterat ett dispenssystem, som skulle kunna fungera i verkligheten och vara en rikslikare för hela landet. Jag frågar herr Svensson i Kungälv: Vem skall utarbeta en rikslikare, som skall kunna tillfredsställa konsumenterna i t.ex. storstadsområdet Stockholm och i kommunen Kungälv? Bara det exemplet visar vilka problem regeringen och löntagarna kommer att få, när man skall försöka skapa en sådan rikslikare. Med de värderingar som jag tycker mig märka att herr Svensson i Kungälv har borde han uppenbarligen stödja herr Lundberg i Uppsala.
Fru talman! Det var en mager förklaring herr Svensson i Kungälv gav, när han skulle tala om varför han utnämnt mig till förespråkare för en kommersialisering av tillvaron. Han sade att vi går mot stormarknader och koncentration och att det måste innebära att närhetsbutikerna slås ut. Han antydde att jag skulle ha uttalat mig för en sådan utveckling. Nej, det har jag inte gjort. Det enda jag sagt är att det hittills inte finns någonting som styrker uppfattningen att söndagsöppet skulle ha lämnat ett väsentligt bidrag till denna utveckling, som ju har pågått långt innan affärstidslagen togs bort. Det är en sak som nu undersöks. Jag tillade: Eftersom söndagsöppet har en mycket ringa del av den totala omslutningen inom handeln, finns det inte någon anledning att förmoda att detta skulle ha haft någon större inverkan på de koncentrationstendenser, som herr Svensson kanske litet oegentligt kallade tillvarons kommersialisering. Det var en skral motivering. De argument jag anfört till förmån för fria affärstider är helt andra, nämligen att de ger möjlighet för handeln att anpassa sig till konsumenternas önskemål när det gäller service och öppethållande och att det är av betydelse särskilt för vissa grupper. Om herr Svensson vill angripa mig, kan han väl nöja sig med att angripa mig för sådant som jag har sagt.

Fru talman! Vad jag har sagt är att söndagsöppet förstärker den utvecklingen, ingenting annat. Jag skall medge, herr Blomkvist, att det kan vara ett visst dilemma man ställs inför i valet mellan reservationen och herr Lundbergs motion. Men jag har tagit ganska starkt intryck av att det på vissa ställen i det här landet kan behövas en möjlighet för människor att handla i en butik även under helgdagar. Det argumentet har framförts tidigare, och fru Lewén-Eliasson har också framfört det i dag. Jag tycker man borde undersöka den möjligheten. Om vi går på herr Lundbergs förslag binder vi upp regeringen för mycket. Det är dock ett lagförslag vi då röstar för, och jag tycker inte att jag som enskild riksdagsman kan ta det ansvaret.

Fru talman! Anledningen till mitt deltagande i debatten är att jag har ett förflutet i denna fråga sedan den tiden då riksdagen beslutade om att affärstidslagen skulle upphöra. Det har sagts av flera ledamöter här i dag att det har gått för kort tid för att man skulle ompröva det beslut som riksdagen då fattade. Det material som reservanterna anfört från affärstidsnämnden och från de undersökningar som företagits av Handelsanställdas förbund visar dock en negativ utveckling sedan man tog bort den gällande lagen. Därmed bekräftas också de farhågor vi framförde som hade inställningen att affärstidslagen borde vara kvar. Andra har här i dag pekat på de negativa konsekvenser som finns för exempelvis de anställda och för de mindre affärernas fortsatta existens. Det är uppenbarligen så att de små och medelstora enheterna drabbas av att man nu har släppt loss affärstiden. Detta slår undan grundförutsättningarna för dessa serviceenheter, och det blir bara till förmån för mycket stora enheter, som nu visar en vilja att etablera sig på allt flera orter. Redan detta borde vara en fingervisning för handelsministern att ompröva det beslut riksdagen fattade 1971. Det är en ganska konstig argumentering — den framfördes också när vi behandlade frågan 1971 — att exempelvis möbelinköp skulle vara någonting som familjen skulle ägna sig åt som en enhet och att det därför skulle vara bra att man kunde göra det på sådana här lediga dagar. Jag tror att de flesta familjer vid så betydelsefulla inköp som av möbler är på alerten tidigt på lördagen och försöker ägna verklig omsorg åt sådana inköp. Dessa blir säkert inte mera omsorgsfullt gjorda klockan tio en lördagkväll eller klockan sex en söndagkväll, tvärtom. Det finns emellertid ytterligare synpunkter som bör beaktas. Välfärdssamhället Sverige borde verkligen ha råd att hålla sig med en helgoch vilodag. Det finns många människor som är kyrkligt engagerade, och de vill ägna sig åt denna intresseinriktning som är bunden just kring söndagen. Det är fel när så betydelsefulla värden som det här gäller för denna kategori människor skall behöva stå åt sidan därför att man tvingas delta i en sysselsättning i olika former genom att samhället släpper loss oreglerad försäljning på det sätt som nu sker. Förra gången vi behandlade frågan fanns det också ett moderat förslag som innebar att affärerna skulle ha stängt under gudstjänsttider under söndagar. Inte heller detta förslag vann gehör. Det var ganska många i vår riksdagsgrupp som var av den åsikten att affärstidslagen borde finnas kvar och att dispensgivningen kunde ses över och utvecklas, så att man fick möjligheter att ha ett något längre öppethållande och ge en något annorlunda service men ändå under reglerade former. Fru talman! Jag har ingen anledning att vid den här sena timmen ytterligare argumentera för de olika ståndpunkter som framfördes då och som vi hört tidigare i dag av andra debattörer. Jag vill nöja mig med att efter detta mycket korta anförande yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande och vilken jag också kommer att stödja vid voteringen.
Fru talman! Jag röstade på sin tid emot att man skulle ta bort affärstidslagen under den motiveringen att jag då inte ansåg att det fanns motiv för att införa handel även på söndagarna. Under den tid som har gått har jag ytterligare stärkts i den tron att det icke är behov av ett söndagsöppethållande. Med den ökade fritid människorna har i vårt land finns det tillräcklig tid att på vardagarna göra de inköp som behövs. Nu kanske man tycker att jag med denna motivering skulle kunna rösta för den här reservationen. Jag kommer emellertid inte att göra det alldenstund det finns vissa värderingar i denna reservation till vilka jag icke kan ansluta mig. Det har även under den debatt som förts i dag lagts vissa värderingar i den här reservationen till vilka jag icke kan ansluta mig. Därför, fru talman, kommer jag i de följande voteringarna att avstå från att rösta.

Fru talman! Jag har inte lämnat något oriktig uppgift. Låt mig först notera det tydligen mycket dåliga samband som råder mellan olika ledamöter i centerpartiets riksdagsgrupp. För det andra: den fråga jag ställde gällde inte vad herr Börjesson i Glömminge hade sagt här i debatten utan den reservation som herr Börjesson i Glömminge undertecknat. I den reservationen står det nämligen att ”de följder av affärstidsregleringens slopande som hittills kunnat iakttas” — man talar alltså inte om framtiden utan om hittills iakttagna följder — ”är helt tillräckliga för att motivera att en reglering av affärstiderna återinförs”. Den fråga jag ställer är hur detta uttalande går ihop med affärstidsnämndens konstaterande så sent som i november, då man sade att det ännu icke finns underlag för att göra några sådana uttalanden. Som fru Lewén-Eliasson påpekade hade herr Börjesson möjlighet att, även om han inte var närvarande vid sammanträdet i februari, aktualisera frågan om en framställning från nämnden på grundval av det siffermaterial som då fanns tillgängligt och som också herr Börjesson hade tillgång till.
Fru talman! Jag beklagar djupt att jag här lämnade en felaktig uppgift. Jag tog för god denna uppgift när jag själv fick den i dag, men jag borde ha kontrollerat den. I sak ändrar det emellertid ingenting, ty såvitt jag vet — och det skulle vara intressant att höra herr Börjessons i Glömminge uppfattning om det — har herr Börjesson själv haft tillgång till promemorian från februarisammanträdet under en hel vecka, och sekreteraren i affärstidsnämnden har uppfattat det så att herr Börjesson inte hade någonting att invända mot promemorian och de slutsatser som görs där. Dessutom skiljer sig ju den promemorian i sak inte ett dyft från tidigare promemorior och de slutsatser som har dragits i dessa, och herr Börjesson har väl deltagit vid behandlingen av dem. Jag hoppas att han nu inte vill ta avstånd från dem.

Fru talman! Jag har gått igenom vad som sagts i denna fråga sedan den nya riksdagen kom till stånd på denna plats. Diskussionen mellan mig och den värderade ordföranden i trafikutskottet har förts några år.

Nr 43 Fru talman! Reservanterna vill på den här punkten ha bort den Onsdagen den tioprocentiga marginal som finns i fråga om investeringsanslagen inom 14 mars 1973 kommunikationshuvudtiteln. Marginalen har till syfte att möjliggöra en Inyesterinkilan för höjning av medelsförbrukningen under löpande budgetår, om detta skulle nvesteringsplan för visa sig motiverat av konjunkturmässiga och andra skäl. Nu tycker kommunikationsverken m.m. reservanterna att denna marginal är obehövlig och olämplig. Utskottsmajoriteten har en rakt motsatt uppfattning. Under det här budgetåret har marginalen tagits i anspråk bl.a. för angelägna arbeten inom televerket och statens järnvägar. Man har använt 15 miljoner kronor för anskaffning av fler järnvägsvagnar, och man har använt 16 miljoner kronor för sysselsättningsskapande arbeten inom SJ. Nu säger reservanterna att regeringen skulle kunna gå till riksdagen och begära tilläggsanslag i ett sådant läge. Men tänk om det visar sig möjligt att av konjunkturpolitiska skäl tidigarelägga investeringar som kan minska köerna för att få ny telefon, t.ex., eller som kan öka SJ:s konkurrenskraft och samtidigt snabbt skapa sysselsättning för arbetslösa! Skall vi då inte kunna göra dessa angelägna investeringar inom ramen för de 135 miljoner kronorna som marginalen omfattar utan att regeringen skall behöva lägga fram en proposition med åtföljande, ganska lång, riksdagsbehandling? Särskilt hindrande skulle ett sådant förfarande vara om den här möjligheten att öka medelstilldelningen skulle uppstå under en tid då riksdagen inte är samlad. Jag skulle vilja fråga om reservanterna har någonting att invända mot de anslagshöjningar som t.ex. SJ har fått på denna punkt. Fru talman! Denna marginal är inte olämplig och inte obehövlig. Den är i allra högsta grad lämplig och nödvändig, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det har ställts en fråga till mig. Jag förstår, herr talman, fördelarna med detta system, men man kan mycket väl — och det har vi sagt under alla dessa år — gå tillbaka till riksdagen och begära tilläggsanslag när ett sådant behov uppstår. Det är mot den bakgrunden vi lägger fram vårt förslag. Herr Gustafson i Göteborg har uppkallat mig till denna replik, som nu kostat kammaren ca 500 kronor.
Herr talman! Om herr Lothigius är chockerad över att det kostar pengar att debattera här i kammaren undrar jag: Varför väckte herr Lothigius denna motion som herr Lothigius kunde vara övertygad om aldrig skulle bifallas?

Herr talman! Nu börjar vi få intressanta synpunkter på den här frågan. Herr Lothigius säger att denna motion ingår i moderata samlingspartiets besparingsförslag. Innebär det alltså att herr Lothigius anser att de anslag som t.ex. under innevarande budgetår har gått till SJ — 15 miljoner kronor för rullande material och 16 miljoner kronor till angelägna arbeten för att öka SJ:s konkurrenskraft och som har skapat sysselsättning — är onödiga eller för stora? För om herr Lothigius anser att de är motiverade är det inte fråga om någon besparing.

Det tycker vi inte är motiverat så länge det är fråga om angelägna arbeten. Och vi kan vara överens om att det både på t.ex. televerkets och på SJ:s områden finns synnerligen angelägna arbeten, om vilkas nödvändighet vi alla är överens.
Herr talman! När det gäller sysselsättningsfrågor och mycket angelägna arbeten har vi i denna riksdag möjlighet att begära tilläggsanslag. Från moderata samlingspartiet har vi ingenting emot att mot den bakgrunden pröva de investeringsbehov som kan förefinnas utöver marginalen på 10 procent.
Herr talman! När vi får en betydande arbetslöshet räcker självfallet de 10 procenten inte till utan då måste anslagen bli betydligt större. Men meningen med den 10-procentiga investeringsmarginalen är just att man inom den ramen — här gäller det ungefär 135 miljoner kronor — skall ha möjlighet att i avvaktan på att riksdagen hinner fatta de stora besluten genast vidta angelägna åtgärder. Det är detta som ligger bakom hela tanken på den 10-procentiga investeringsmarginalen.

Herr talman! Under den här punkten, som gäller anslagen till televerket, behandlas en motion om att postnummer skall införas i katalogernas adress för varje teleabonnent. Vi hade en sådan motion också förra året, och då fick utskottet under hand uppgifter som visade att om man omedelbart skulle införa postnummer för varje teleabonnent i katalogerna skulle det bli mycket dyrt, eftersom telefonkatalogerna fortfarande redigerades manuellt.

Då årets motioner behandlats har därför reservanterna ansett att frågan har kommit i ett nytt läge. Enligt vår uppfattning bör postnummer successivt införas i telefonkatalogerna i samband med övergång till dataredigering. Att det är önskvärt borde väl alla vara överens om. Postnumret är ju nu en nödvändig del av postadressen. Ja, i större orter säger själva postnumret mycket mer än postadressen, eftersom postnumret också ger upplysning om vilken del av orten som avses. Alla borde alltså vara överens om att det är önskvärt att föra in postnumren i telefonkatalogerna, men utskottsmajoriteten säger nej av kostnadsskäl. Hur mycket skulle det då kosta att införa postnummer i telefonkatalogerna? Vi fick från televerket först uppgifter som avsåg såväl manuellt redigerade kataloger som datasatta kataloger, och det var ganska svårt att få någon ordentlig uppfattning om vad de verkliga kostnaderna skulle vara. Vi begärde då en uppgift på den årliga kostnaden vid en successiv övergång till införande av postnummer i de kataloger som redigerats med hjälp av datorer. Nu har man från televerkets sida sagt att det är ytterst svårt att beräkna årskostnaderna med hänsyn till katalogens omläggningstakt, och det finns även en hel del andra omständigheter som gör beräkningarna osäkra. De siffror som uppgivits under hand av verket, och som finns återgivna i betänkandet, är enligt min uppfattning alldeles för höga. För det första bör observeras att engångskostnaderna skulle spridas ut över en rad av år — det kommer ju att ta ett antal år innan man har gått igenom alla kataloger och fått en datasättning — och därför bör belastningen inte bli så stor. För det andra går det att förenkla den procedur som televerket har räknat med i det här sammanhanget. Televerket har t.ex. tänkt sig att i Stockholmskatalogen, där man numera inte sätter ut adressorten Stockholm för de abonnenter som har denna postadress, skulle man nu behöva föra in inte bara postnumret utan också postadressen Stockholm för varje abonnent. Man påpekar följaktligen att det blir fråga om mycket mer än de fem siffrorna; man måste föra in hela postadressen också. Men jag kan inte finna någon rimlig anledning till att man skall göra det. Det är helt onödigt att införa någon ny princip i det fallet. Det räcker alldeles utmärkt att bara ange postnumret i de fall där postadressen sammanfaller med riktnummerområdet. På det sättet sparar man in ganska stora summor. Dessutom har man förutsatt att det skulle vara så tidsödande att få fram postnumren att införandet skulle kunna göras först året efter det att man gått över till datasättning. Detta är med förlov sagt, herr talman, helt orimligt. Televerket har nämligen redan uppgift om postnumret för varje teleabonnent. När vi får teleräkningar och annan korrespondens från televerket, finns postnumret angivet i vår adress. Uppgifterna finns alltså redan tillgängliga. Därför är talet om att det skulle vara så besvärligt för televerket att få fram postnummeruppgifterna inte något tungt vägande skäl, och därför kan man även här göra inbesparingar. Enligt min mening, herr talman, försöker televerket genom att nämna de här kostnaderna att bevisa alldeles för mycket. Jag tycker att saken är ganska enkel. Skall man ange postadress i telekatalogerna, bör man ange den viktigaste delen av postadressen, som numera är postnumret. Det finns, herr talman, en del andra motioner med yrkanden om att man skall sätta in postlådenummer osv. Jag anser för min del att det inte kan vara motiverat för riksdagen att så i detalj gå in på föreskrifter om hur ett verk skall agera. Det finns också en motion om att man skall ha kvar den särskilda postnummerförteckning som tidigare fanns i inledningen till telekatalogen. Det vore nog i och för sig bra att ha en sådan postnummerförteckning, men i avvaktan på att man skall få postnummer för varje abonnent får vi väl finna oss i att vara utan denna speciella förteckning. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen på denna punkt.
Herr talman! Inte heller här skall jag fördyra debatten. Jag ber att få instämma i herr Gustafsons synpunkter och bara göra det tillägget att förra året när vi debatterade denna fråga hade vi som underlag en motion från ett tjugotal ledamöter av denna kammare representerande olika partier. Den motionen stöddes mycket kraftigt i debatten av herr Hugosson för socialdemokraterna. Jag tycker alltså att ett införande av postnummer i telekatalogerna är en rimlig och riktig begäran med tanke på datautvecklingen och det praktiska förfarande som det skulle innebära för alla abonnenter.

Herr talman! Det är numera så att en postadress utan postnummer är en ofullständig postadress. Postverket försöker på allt sätt stimulera till användandet av postnummer, och användandet av postnummer sparar stora pengar för postverket när det gäller brevsortering och annat. Då är det väl orimligt att tänka sig att i den mest använda adressförteckning som finns här i landet, nämligen telefonkatalogerna — för televerket har självt sagt att det är känt att de i stor utsträckning används som adresskalendrar — skall det inte finnas en korrekt postadress. Jag tycker som sagt att det är helt orimligt, och det är därför som jag yrkar bifall till reservationen. Då säger utskottets vice ordförande att det kostar så mycket pengar. Ja, den summa som vice ordföranden nämnde avser samtliga engångskostnader plus en beräknad årskostnad. Jag har tidigare visat att engångskostnaden blir utspridd över många år och dessutom att kostnaderna är alldeles för högt tilltagna av televerket. Detta har utskottets vice ordförande inte kunnat vederlägga. Televerket har t.ex. utgått från att man måste upprepa adressorten varje gång, fastän man inte gör det för närvarande. Det är onödigt, och där har vi en betydande besparing. Man har sagt att det är så besvärligt att få fram postnumren på teleabonnenterna. Men dessa har man ju redan — i alla handlingar som skickas till oss från televerket står vårt postnummer. Därför är de uppgifter som kommer från televerket för höga. Jag tycker det är en självklarhet att adressuppgifterna i telefonkatalogerna skall vara korrekta — även de uppgifter som televerket lämnar ut.

Herr talman! I de uppgifter som vi har fått av televerket utgår man från en metod som beskrivits av verket. Jag har här framhållit att det går att avsevärt förenkla förfarandet och därmed pressa ner kostnaderna. Hur osäkra kostnaderna är visar också det förhållandet att engångskostnaderna, som i betänkandet har angivits tilll 6 å 7 miljoner kronor, består av en post på 4 miljoner för engångsuppläggningen, vilket inkluderar framtagning av datorprogram, datorkörningar, katalogkort, manuella kontroller m.m. Vidare sägs det att om man behöver göra mera omfattande kontrolloperationer kan kostnaderna öka med 2 å 3 miljoner. Kostnadsuppgifterna är sålunda av naturliga skäl mycket ungefärliga, och det betonas att kostnaderna är mycket svåra att beräkna. Därför utgår jag från att de inte blir av den storleksordning som här har sagts. Men det viktigaste är fortfarande att om man lämnar adressuppgifter i telefonkatalogen, så bör de vara korrekta.

Herr talman! I motionen 763, som vi nu diskuterar, har herr Henmark och jag hemställt dels om återinförande av postnummerförteckningen i telefonkatalogerna fr.o.m. nästa upplaga, dels att postnummer för varje abonnent införs så snart praktiska möjligheter föreligger. Vad först själva postnummerförteckningen anbelangar vill jag påminna om att den fanns i telefonkatalogerna t.o.m. år 1971. Tyvärr togs denna service bort, bl.a. på grund av att postverkets avgift till televerket för införandet av förteckningen uppgick till cirka en halv miljon kronor. Jag vill bara påpeka att man naturligtvis inte kan räkna på det sättet när det gäller en affärstransaktion mellan två statliga verk. De verkliga kostnader som man kan diskutera är tryckoch papperskostnaderna, och då rör det sig om ett betydligt mindre belopp. Vår mening var att förteckningen skall återinföras i telefonkatalogerna i avvaktan på att varje abonnent skall få sitt postnummer infört i katalogen. I och med att detta införande sker upphör ju behovet av nämnda förteckning. De praktiska möjligheterna finns nu: två katalogdelar — Ystadsoch Gotlandsdelarna — har framställts genom data, tyvärr dock utan att postnummer för varje abonnent har införts och tyvärr utan att det har gjorts något seriöst försök till detta. Låt oss se hur vårt södra grannland har löst problemet. I Köpenhamns och Aarhus” telefonkataloger finns en förteckning över postnumren. Inom övriga områden — och det är det som är det intressanta i detta sammanhang — finns för de flesta abonnenter en text, där det står: ”PR AA, PR AB, PR AC, PR BC” etc., med hänvisning till ett register i början av katalogen. Längst ned i detta register står det att de abonnenter som icke har denna beteckning i katalogen har det och det postnummret. I de danska katalogerna finns det således plats för fyra bokstäver och ett mellanslag. Skall det då vara så omöjligt att få in fem siffror i de svenska telefonkatalogerna? Efter vad jag kan förstå blir utrymmet exakt detsamma. Jag är nog förmäten att föreslå att herrar generaldirektörer i televerket och postverket företar en gemensam studieresa, exempelvis till telefonhuset i Odense, där jag har mycket goda släktförbindelser. Jag skall med glädje förmedla den kontakten. Men enligt min mening går våra vänner i Danmark en omväg då de har en hänvisning till ett register. Detta torde sammanhänga med att postnummersystemet i vissa kommuner i Danmark inte synes vara så utbyggt som hos oss. Det synes mig som om det av herr Henmark och mig föreslagna systemet är det absolut bästa.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

Herr talman! Den postnummerförteckning som utskottets vice ordförande nu talar om är inte den som reservanterna begär. Det var en förteckning som fanns i början av telefonkatalogen över postnumren för de olika adressorterna och gatorna. Den infördes bl.a. efter påstötningar från vice ordförandens tillfällige bänkkamrat, herr Hugosson. Jag tyckte att den fyllde en uppgift. Men det orimliga i detta sammanhang var att televerket för dessa uppgifter tog ut annonskostnad. Bl. a. herr Hugosson påtalade att det är en orimlig ordning att ett verk som så att säga skall hjälpa ett annat verk med att ge korrekta uppgifter tar ut annonskostnad för det. Det borde kunna ske på annat sätt. Den postnummerförteckningen togs bort, och det kan man beklaga. Men det är självklart att den egentligen bara var en nödlösning — det rimliga är att man får den fullständiga adressen om man slår upp i en telefonkatalog. När det gäller kostnaderna säger utskottets vice ordförande att utskottsmajoriteten litar mera på televerkets uppgifter än på mina. Men jag bygger inte på några andra uppgifter än dem som vi har fått från televerket och som har varit tillgängliga för utskottet. Jag har här redovisat att om man går en annan väg än den som televerket tänkt sig — och det är mycket enkelt att se att det är möjligt — så reduceras kostnaderna.

Hela kostnaden för den årliga tryckningen av samtliga telefonkataloger ligger enligt uppgift på ca 35 miljoner kronor. Att införa de här fem små siffertecknen skulle alltså fördyra den årliga driftkostnaden med ungefär 20 procent. Det är inte särskilt rimligt — det måste gå att göra det mycket billigare. Om kammaren stöder reservationen kommer vi nog att kunna finna en väg att till rimliga kostnader få en korrekt adressangivning också i telefonkatalogen.

Herr talman! För att använda finansministerns språkbruk får jag säga att jag med stigande förvåning har lyssnat till den här debatten. Många ord har yttrats men inte ett enda förnuftigt om en till omfånget obetydlig men sakligt väsentlig motion, nämligen motion nr 480. Min blygsamhet förbjuder mig som vanligt, herr talman, att gå närmare in på upphovsmannarätten.

I konsekvens härmed yrkas i motionen att folkpensionärerna skulle befrias från installationsrespektive abonnemangsavgiften. Prisstegringarna för de rena nödvändighetsvarorna har under senare år som bekant varit betydande, och i dagens läge torde många pensionärer, om de vill betala sin hyra och äta sig mätta, tvingas avstå från telefon. Om motionsförslaget, som utskottet ägnar hela 16 ords kommentar, säger man att detta är en kommunal angelägenhet. I ett annat sammanhang i dag har herr Fredriksson påpekat att vi har en miljon pensionärer och drygt det i vårt land. I min hemstad Lund bor bortåt 7 000 pensionärer — dvs. 12 procent av befolkningen i staden. Finansministern har vid en s.k. frivillig överenskommelse förmått primärkommunerna att hålla igen med skattehöjande utgifter. Hur man under sådana förhållanden från utskottets sida som lösning på problemet kan föreslå en belastning på en enda kommun med kostnader för abonnemangsavgifter i storleksordningen 1,25 miljoner är för mig en gåta. Jag tillåter mig uttrycka den förhoppningen att utskottet och därmed riksdagen tänker om inför 1974 års session, så att Sveriges pensionärer äntligen får möjlighet att utan stora uppoffringar hålla sig med telefon.
Herr talman! Herr Mellqvist sade att de förteckningar som var införda i telefonkatalogen 1971 kostade 700 000 kronor. På s. 8 i det utskottsbetänkande som herr Mellqvist skrivit under står det att postverkets avgift för dessa förteckningar uppgick till cirka en halv miljon kronor. Det blir tydligen dyrare ju längre vi håller på. Danskarna arbetar på sitt system, så jag tror att det erbjudande jag gav till herr Mellqvist verkligen vore någonting att tänka på. Danskarna har gått över till data. De har mycket avancerade planer och kommer nog så småningom med postnummer. Jag tycker att vi väl kunde vara litet före dem.

Herr talman! Med anledning av de uppgifter som utskottets vice ordförande lämnade i sitt senaste anförande vill jag bara säga följande. Sedan generaldirektör Bjurel haft en föredragning i utskottet, har jag under hand från honom fått två promemorior om kostnaderna. Det är på dessa två promemorior som jag byggt vad jag här har sagt. Kopior av dessa två promemorior har vid sammanträde i utskottet utdelats till samtliga ledamöter. Vi har alltså alla haft precis samma underlag.
Herr talman! Jag vill säga till herr Mellqvist att jag är medveten om att det gäller mycket pengar. Om vi utgår från att abonnemanget är 160 kronor per år och att vi har ungefär en miljon pensionärer, är det alltså fråga om 160 miljoner kronor. Även om jag inte betvivlar att finansministern skulle kunna finna en lämplig inkomstkälla, har jag i motionen inte hesiterat inför det problemet — jag har påpekat att vi för närvarande tar ut en skatt på läskedrycker med 10 öre per flaska och att ganska många av de gamla skulle kunna få telefon, om vi ökade den skatten till 20 öre. Vi är, herr talman, med rätta mycket generösa mot många av våra invandrare och våra utländska gäster, och i vissa fall betalar samhället just telefonkostnader jämte många andra tunga utgifter för dem. Bland socialstyrelsens meddelanden från år 1966 har jag funnit anvisningar till de lokala organen om hur man borde förfara i fråga om just telefonkostnader. Jag har funnit bestämmelser om obetalda avbetalningsskulder som samhället skulle stå för — det gällde TV, hushållsmaskiner, bilar, bilskatt, bilförsäkring m.m. och t.o.m. TV-licenser. När det gäller installations 163 kostnader för ny telefon rekommenderades att det allmänna endast undantagsvis skulle betala dessa, men däremot ansågs det helt rimligt att dryga telefonräkningar skulle betalas, och det var inte fråga om tillfälliga lån eller förskott, utan om direkta betalningar utan regressrätt. Såvitt jag kan finna, herr talman, måste många svenska pensionärer, som själva har svårt att klara sina löpande utgifter, bli litet ledsna och känna sig ställda åt sidan, om samhället inte också vill hjälpa dem, som under sitt produktiva liv har fått göra rätt för sig både genom arbete och skattebetalningar. Detta gäller alldeles särskilt dem som bor ensamma och som många gånger har stora svårigheter att etablera kontakt med yttervärlden. Alltför ofta läser vi i våra tidningar om åldringar som hittats döda i sina bostäder och om människor som har legat i veckor utan tillsyn. Det är faktiskt, herr talman, dags att tänka om! 2. godkänna de av departementschefen förordade riktlinjerna för nedskrivning av statens järnvägars statskapital,